Herr talman! En sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen till en myndighet som föreslås i en proposition från regeringen får nog ses som en rationell åtgärd. Utskottet tillstyrker förslaget att dessa två myndigheter slås samman under beteckningen ''finansinspektionen,'' även bokföringsnämndens kansli föreslås inordnas under den nya myndigheten. Detta har vi en ganska bred majoritet i utskottet för. Utskottsmajoriteten anser att den branschglidning som påbörjats och som kommer att fortsätta med den nya bankrörelselagen som antagits av riksdagen, kommer att innebära att gränsen mellan bank och försäkringsverksamhet löses upp. Utskottet anser i likhet med regeringen att den nya tillsynsmyndigheten blir mer flexibel och effektiv i en samlad myndighet. En samordning av resurser, metoder och aktiviteter talar för en bra tillsyn på det finansiella området. Sammanslagningen får emellertid inte gå ut över någon viktig funktion hos de nuvarande myndigheterna. Utskottet vill med det betona att tillsynen inom försäkringsrörelsen ej får bli eftersatt. Det är angeläget att myndigheten ägnar stort intresse åt livförsäkringsrörelsen, vilken har att bygga upp och förvalta stora kapitaltillgångar. Herr talman! Ett antal motioner har väckts med anledning av propositionen, men även några motioner från allmänna motionstiden. Vid utskottsbehandlingen har några av motionerna lett till reservationer. Miljöpartiet har i sin motion och reservation i vanlig ordning yrkat avslag på propositionen. Detta avslag får ses som normalt utifrån miljöpartiets grundsyn på det svenska samhällets utveckling. Moderaterna och folkpartiet har i en reservation yrkat på att riksdagen skall göra uttalande om bättre samordning och ansvarsfördelning mellan riksbanken och finansinspektionen. Karin Falkmer, det finns en utarbetad praxis och det framgår av propositionen att man ämnar utveckla formerna för samråd mellan olika myndigheter. Någon reservation är inte motiverad. I en annan reservation vill man ge till känna att den nya myndigheten skall spela en aktiv roll för att främja konkurrensen på den finansiella marknaden. Utskottet anser att tillsynsmyndigheten, såväl i sin gamla roll som i sin nya, har den uppgiften. Vänsterpartiet har i två reservationer betonat behovet av att dels skärpa kontrollen över finansinstituten och dels att en granskning av bankinspektionens tillsynsverksamhet sker. Här har regeringen genom en utredare startat en kartläggning av den finansiella kris som finansbolagen råkat ut för. Där ingår även en analys över bankinspektionens agerande. Därför är reservanternas krav redan tillgodosedda.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
Herr talman! Leif Marklund sade att vi i vanlig ordning yrkat avslag. Det har vi kanske gjort i ganska många fall när det gäller den finansiella liberalisering som socialdemokratin med stor förkärlek har ägnat sig åt. I detta fall har vi litet svårt att se att inspektionen skall kunna bli bättre och effektivare när den får ett betydligt större och mera svåröverskådligt pastorat att sköta, där man då blir tvingad att förstå sig på betydligt fler verksamheter än tidigare. Erfarenheterna av de problem som rått på kreditmarknaden på sista tiden pekar inte precis på att det är den sortens utveckling som är önskvärd. Annars har vi, som borde framgått av energidebatten här, gärna kommit med många praktiska och konkreta förslag som ingalunda är nejsägeri utan i högsta grad jasägeri.

Herr talman! Jag får tacka tillbaka till Leif Marklund. Vi vill inte komma tillbaka till något 1800-tal, men vi är oroliga för den väldigt snabba liberaliseringstakt som har rått inom bank och kreditväsendet både nationellt och internationellt. När man erfar att det varje dag handlas med valutor över gränserna för hundra gånger mer pengar än som svarar mot de varor som strömmar över gränserna, misstänker vi att den finansiella spekulationen har gått till överdrift. Där menar vi att man behöver sätta till vissa bromsar. Man behöver nog ha litet mera svångrem och litet mindre svängrum.

Herr talman! Riksdagen beslöt den 13 december Moderata samlingspartiet reserverade sig mot beslutet eftersom det i huvudsak endast innebär en organisatorisk förändring. De äldres situation påverkas inte nämnvärt. Vi riktade stark kritik mot uppläggningen av de finansiella systemen och avsaknaden av ett rikstäckande solidariskt betalningssystem i form av en allmän sjukvårdsförsäkring. I kompletteringspropositionen redovisar regeringen sina förslag till ekonomisk reglering av äldrereformen. Eftersom förslagen bygger på principer som vi inte kan godta avvisar vi förslaget till riktlinjer för den ekonomiska regleringen. Av samma skäl avvisas de därtill fogade lagförslagen. Vid nyssnämnda tidpunkt beslutade riksdagen också om särskilda bidrag för att stimulera utbyggnaden av gruppbostäder för åldersdementa och psykiskt utvecklingsstörda samt alternativa boendeformer för psykiskt sjuka och fysiskt handikappade. Regeringens förslag i detta ärende hade föregåtts av en beställning från riksdagen, som moderata samlingspartiet hade medverkat till. I den delen var riksdagsbeslutet enhälligt. De anslagsförslag som med anledning härav läggs fram i propositionen kan därför godtas. Den ekonomiska regleringen av äldrereformen omfattar betalningsströmmar till ett sammanlagt värde av ca 20 miljarder kronor. Enligt upplägget skall det hela bli ett nollsummespel. Landstingens kostnadsminskningar antas bli lika med kommunernas kostnadsökningar. Risken för kostnadsdrivande effekter är dock mycket stor. 20 miljarder låter sig inte omstruktureras så lätt! Landstingens verkliga kostnader för den överförda verksamheten är sannolikt lägre än den självkostnad kalkylerna visar. Det beror på att en stor del av landstingens självkostnader är av fast natur och/eller avser försörjningsenheter som utnyttjas av såväl långvård som annan verksamhet. Kostnaderna för långvården delas nu solidariskt av medborgarna inom ett landsting i förhållande till ekonomisk bärkraft. Efter reformens genomförande -- enligt riksdagsmajoritetens beslut -- skall varje kommun finansiera sin egen långvård. Det betyder att kommuner med stor andel gamla får högre ekonomisk belastning än de som har liten andel gamla. I propositionen föreslås att detta skall korrigeras med hjälp av ändrade statsbidrag och andra finansiella åtgärder. Med tiden ändras emellertid den relativa andelen äldre. Det torde då kräva kontinuerliga bidragsändringar m.m., med åtföljande växande byråkrati. Det kommer inte heller att finnas någon garanti för att kommunerna blir likvärdigt behandlade. Med ett sjukvårdsförsäkringssystem som grund för reformen -- enligt det moderata alternativet -- undviks dessa byråkratiska irrgångar, och man får i stället ett rikstäckande och rättvisande system för fördelning av kostnaderna för äldresjukvården. Regeringens åtgärder leder knappast till att valfriheten vidgas, eftersom det enda som sker är att huvudmannaskapet för en del av äldrevården förs över från en monopolorganisation till en annan. Regeringens förslag innebär inte heller att vårdpersonalen får bättre arbetsförhållanden. Genom att dela primärvården splittras en på flera håll väl fungerande organisation. Detta är något som personalen med goda skäl har svårt att förstå nyttan med. Herr talman! Det delade huvudmannaskapet mellan kommuner och landsting gör att många äldre kan råka illa ut, om de tvister som uppstått mellan huvudmännen fortsätter. Äldrereformen, med den uppläggning som regeringen valt, innebär att gränskonflikterna ändrar form, men de löses inte. Regeringen bedömde redan då den ursprungliga propositionen lades fram att risken för konflikter var så stor att en särskild delegation måste tillsättas för att lösa tvister rörande vilka sjukhem som skall föras över, vilka vårdinrättningar som skall omfattas av betalningsansvaret, volymförändringar i landstingens verksamhet samt beträffande kostnadsberäkningarna. De farhågor vi då gav uttryck åt har dess värre besannats. Tvisterna blev många och långvariga. Närmare 600 tvister mellan kommuner och landsting har hänskjutits till den särskilda tvistedelegationen. Socialutskottet har, sedan kompletteringspropositionen lades fram, fått motta ett stort antal skrivelser från kommuner och landsting med kritik såväl mot enskilda beslut av tvistedelegationen som mot socialdepartementets beräkningar. Det är ytterst tveksamt om en så stor förändring skall kunna ske på ett korrekt och bra sätt under den korta tid som regeringen har tänkt sig. Reformen blir både felaktig och ofullständig, eftersom den bygger på felaktiga förutsättningar och principer. Monopolsituationen måste brytas, inte enbart organiseras om. Finansieringsansvaret måste bli sammanhållet och skilt från verksamhetsansvaret. Huvudmannaskapet, i bemärkelsen ansvaret för att erforderliga resurser finns, skall vara sammanhållet. Verksamheten, däremot, skall kunna bedrivas av många olika vårdgivare. Det är de äldres och de sjukas villkor som skall forma vården och omsorgen. Det ligger en stor trygghet i att kunna utöva ett eget val, och det kräver en ändrad syn på vad som ligger i begreppet huvudmannaskap. I dag betyder det att landstinget och kommunen finansierar och i egen regi producerar vård eller omsorg. Huvudmannaskapet borde i stället ses som ett yttersta ansvar för att alla har tillgång till nödvändig vård eller omsorg, men verksamheten skall kunna bedrivas av många olika vårdgivare på lika villkor. Ett huvudmannaskap för äldrevården och äldreomsorgen utformat enligt dessa principer kan sammanföras och ligga hos primärkommunerna. Då tas alla goda krafter till vara genom att enskild och offentlig verksamhet verkar på samma villkor. Det system för ett inomregionalt skatteutjämningssystem som föreslås i propositionen är ett steg mot en ökad reglering av kommunernas verksamhet. Detta bäddar för nya tvister. Det gäller att hålla sig inom de ''rätta'' ekonomiska ramarna för att inte gå miste om pengarna, eller för att slippa ge ifrån sig pengar till andra kommuner. Det finns flera exempel på att statlig styrning av kommunerna lett till att människornas egna önskemål kommit i bakgrunden när verksamheten utformas. I stället måste utvecklingen vändas mot mindre detaljstyrning. Moderata samlingspartiet har i andra motioner till riksdagen lagt fram sådana förslag. Den ekonomiska reglering som regeringen föreslår är en konsekvens av att huvudmannaskapet för äldrevård och omsorg också i fortsättningen skall vara delat. Med utgångspunkt från ett system med gemensam finansiering bör i stället utbetalningen av det offentliga stödet i betydligt högre grad följa de val som individerna själva gör i egenskap av konsumenter av sociala tjänster. Ett självklart inslag i en politik för avreglering av den offentliga sektorn är att bidragsvillkor m.m. utformas så att de uppmuntrar tillkomsten av privata alternativ. Vi vill därför att enskilda alternativ inom exempelvis barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg och utbildning skall få samma ekonomiska villkor som kommunala. Detta leder inte bara till mer konkurrens och ökad valfrihet utan öppnar också för nyföretagande inom ett brett område av tjänster där småföretag bör ha särskilt stora möjligheter att tillfredsställa konsumenternas önskemål. För dem som är verksamma inom denna sociala tjänstesektor innebär förekomsten av alternativ både att möjligheterna att starta eget blir avsevärt större och att de som förblir anställda får flera arbetsgivare att välja mellan. Erfarenhetsmässigt leder det också till en positiv utveckling av arbetsvillkoren. Ett annat inslag i en politik för avreglering är att systematiskt skilja på rollen som beställare och producent av tjänster. Detta kommer att ställa stora krav på förändring och nytänkande, inte minst inom sjukvården. Det räcker inte med att kommunal verksamhet avregleras. Staten måste också upphöra med att försöka styra genom detaljföreskrifter, ofta i form av villkor för statsbidrag. Ett slopande av många statliga normer är en förutsättning för att kommuner och landsting skall kunna iaktta den återhållsamhet på utgiftssidan som krävs för att de skall kunna sänka skatterna och avstå från avgiftshöjningar. Vård och omsorg måste kunna bedrivas av många olika vårdgivare. Enskild och offentlig verksamhet bör komplettera varandra i ett konkurrensförhållande. Med ökad konkurrens följer också högre kvalitet. Alla vårdgivare måste ges möjlighet att bedriva sin verksamhet på likvärdiga och rättvisa villkor. Tillsammans med centerpartiet föreslår vi moderater i den gemensamma reservationen att ett nytt finansieringssystem måste utredas. Därvid skall de olika principlösningar som har lagts fram i borgerliga partimotioner under det senaste året beaktas, där avsikten är att vidga valfriheten för den enskilde och att garantera vård i tid. Under utredningsarbetet bör de lösningar som finns i andra länder, t.ex. i Holland, Tyskland, Schweiz, Canada m.fl., studeras för att utröna huruvida sådana system -- under anpassning till svenska förhållanden -- kan fungera och stå modell för Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1. Om detta yrkande fälls av kammaren, yrkar jag i andra hand bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Nu skall alltså det andra steget tas i den reform som framställts som om den vore århundradets vad gäller äldreomsorgen. Jag skall inte här och nu ta upp alla de, som jag ser det, berättigade invändningar som vi i centern framfört mot förslaget. Ett faktum som vi kritiskt pekat på är att förslaget i huvudsak utgår från den problembild man ser i storstadsområdena och framför allt i Stockholm. Men Stockholm är nu inte lika med hela Sverige. Det finns det ganska ofta anledning att erinra om i den här kammaren. Vi har i stort varit överens i utskottet om vilka de stora problemen är inom äldre och handikappomsorgen. Det är brist på lämpliga boendemöjligheter, svårighet att rekrytera och behålla personal, i synnerhet vid högkonjunktur, och brist på resurser allmänt sett. Därför borde, enligt vår mening, ansträngningarna primärt och direkt inriktas på att lösa dessa problem. Men i stället har man alltså ägnat sig åt att med mycken möda flytta gränsen mellan huvudmännens ansvarsområden. Det är något av ett vågspel både socialt-mänskligt, medicinskt och ekonomiskt. Det är ju inte alls så att reformen i sig innebär att några nya resurser tillskapas. Det som är bra i det här sammanhanget, som också centerpartiet anser, är att pengar tillskjuts för att snabba på utbyggnaden av ''det särskilda boendet''. Det har ju ingenting med den organisatoriska förändringen att göra. Det hade givetvis varit fullt möjligt också med bebehållna huvudmannaroller. Det är för övrigt också vad vi i centern i ett antal år krävt i våra partimotioner. Våra farhågor om att den ekonomiska regleringen av äldreomsorgen skulle bli äventyrlig och komplicerad har bekräftats -- och det med råge. Ändå är det bara en början vi har sett än så länge. Mellan 500 och 600 tvister har hänförts till central nivå för lösning. Från många håll har det protesterats mot beräkningarna av underlaget, och i många av de protesterna kan man klart skönja en oro för att man inte på ett bra sätt skall klara av sina vård och omsorgsuppgifter. Det är just den oron som är anledningen till vårt ställningstagande och ingen önskan att motsätta oss förändringar för deras egen skull. Hur man än flyttar på huvudmannagränserna är det ändå resurstillgängligheten som är avgörande. Därför bör man, såsom vi framför i reservation nr 1, låta utreda ett nytt finansieringssystem för sjukvården och äldreomsorgen. En betydande del av de statliga medlen åtgår för att över huvud taget göra det möjligt att genomföra förslaget. Enligt vår mening borde de pengarna i stället gått direkt till vården för att öka tillgängligheten och för att förkorta köerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Eftersom vi har denna övergripande uppfattning i frågan, har vi ingen anledning att gå närmare in på de olika delarna i regeringsförslaget. Det har från flera håll, bl.a. i ett antal motioner, framförts att det säkert behövs någon form av avstämning av det ekonomiska utfallet av reformen. Utskottet har här föreslagit ett tillkännagivande om att en sådan avstämning skall göras redan under 1992. Det anser vi naturligtvis är bra, och vi instämmer i detta även om vi avgett en motivreservation i sammanhanget. Slutligen finns särskilda pengar avsatta för att stimulera tillkomsten av en rätt till eget rum. Det kan naturligtvis låta bra. Men viktigare än att relativt få kan få ett eget rum är att det stora flertalet kan beredas plats i en boendeform som de är betjänta av. Detta har vi tagit upp i reservation nr 6, som jag dock nu avstår från att yrka bifall till, även om vi givetvis står bakom den liksom alla reservationer där våra namn finns med.

Herr talman! Det är tredje gången som riksdagen har att ta ställning till den stora reformen på äldreområdet. Får jag erinra om att dess ursprung var en utredning som tillsattes av den borgerliga trepartiregeringen 1980. Denna utredning kom till stånd därför att man i många år känt att det funnits problem i samarbetet mellan kommuner och landsting. Utredningen arbetade under hela 80 talet för att finna lösningar. När frågan första gången var uppe i riksdagen var vi i stort sett överens över partigränserna om att det var angeläget att komma fram till ett mer samlat huvudmannaskap. När vi så kom fram till det stora huvudbeslutet på Luciadagen i fjol var denna enighet inte längre för handen, utan det var endast två partier, folkpartiet och socialdemokraterna, som då kunde ställa sig bakom reformen. För oss var det ganska enkelt att fatta det beslutet. Det finns i reformen ett antal mycket viktiga landvinningar. För det första kommer vi att få ett mer samlat huvudmannaskap och därmed en bättre organisation av boendet och vården för våra gamla. Det finns i dag mycket stora brister på detta område som har att göra med att landsting och kommuner inte samarbetar tillräckligt väl. Vi kommer genom det samlade huvudmannaskapet att få bättre villkor och bättre förhållanden för våra gamla. Det är för oss oerhört viktigt. För det andra inrymmer denna reform ett stimulansbidrag för att få fram något som vi har arbetat för under hela 80-talet, nämligen att de gamla som bor inom långvården skall ha möjlighet att få ett eget rum. Vi har i dag fortfarande över 50 000 på våra institutioner som inte har den möjligheten. Vi menar att alla skall ha denna möjlighet. Om de inte önskar att ha eget rum skall det självfallet inte finnas något tvång. Men möjligheten skall finnas. Det är viktigt för den enskildes integritet att denna möjlighet finns. Äldrereformen innehåller stimulansbidrag som avser att främja det målet. För det tredje görs här en stor satsning på gruppbostäder för senildementa, psykiskt sjuka, fysiskt handikappade och utvecklingsstörda. Detta är också en oerhört viktig reform. Vi har speciellt påpekat de stora bristerna i vården av senildementa. Vi har i dag kanske 2 000 platser för senildementa i gruppbostäder. Behovskalkylerna visar på ett behov av mellan 20 000 och 30 000 platser. Det finns alltså ett mycket stort behov av utbyggnad för att vi skall kunna hjälpa alla dem som är senildementa och i dag antingen vistas hemma på ett olämpligt sätt eller på institutioner där de far illa. För det fjärde inrymmer denna reform krafttag mot köerna både inom sjukvården och inom äldreomsorgen. Vi har i dag köer till operationer på många områden. Detta beror inte minst på att platser på sjukhusen är upptagna av patienter som redan är färdigbehandlade. När vi senast behandlade frågan var det 4 000 personer, och nu lär antalet vara nere i 3 000 personer, men det är i alla fall 3 000 för många. I denna reform ryms ett antal viktiga inslag som syftar till att få ner köerna och i möjligaste mån få bort köerna inom sjukvården. För det första införs ett betalningsansvar för kommunerna som innebär att kommunerna kommer att få incitament att ta hem sina gamla färdigbehandlade från sjukhusen och ge dem den adekvata vård de behöver. Det kan vara ett sjukhem, ett konvalescenthem, vård i olika mellanformer eller vård i hemsjukvård och hemtjänst. Man skall på lämpligt sätt ta hand om de gamla som i dag ligger på sjukhus utan att behöva sjukhusvård. För det andra införs en 90 dagars-regel som innebär att den som inte har fått operation inom 90 dagar får rätt att på landstingets bekostnad utföra operationen på annat håll. Också detta är ett viktigt incitament för landstingen att se till att man kommer till rätta med de balansproblem som finns och som på de allra flesta håll har att göra med att arbetsorganisationen inte är tillräckligt god eller att man inte har fördelat resurserna tillräckligt väl mellan olika kliniker. För det tredje införs ett tillfälligt statsbidrag om 500 milj.kr., som har till direkt syfte att stimulera arbetet med att eliminera köerna. Eftersom detta i stor utsträckning är ett puckelproblem, någonting man kan avverka och därigenom komma ner till en permanent lägre nivå, är det motiverat att göra just en sådan koncentrerad tillfällig insats. Allt detta är utomordentligt värdefulla ingredienser i äldrereformen. Det är skäl för oss att helhjärtat stödja den reformen. Låt mig kort bemöta några synpunkter som har framförts i debatten. Sten Svensson hävdar att detta är att föra över ansvaret från en monopolorganisation till en annan. Jag vill understryka att det i äldrebeslutet slogs fast att det ingalunda skulle vara ett kommunalt monopol att ge omsorg och service åt äldre och handikappade. Tvärtom markerades att det också bör finnas ett utrymme för privata vårdgivare och att privata vårdgivare skall kunna verka på precis lika villkor som offentliga vårdgivare. Det är alltså en ingrediens i reformen att valfriheten skall öka i detta avseende. Båda Rosa Östh och Sten Svensson påpekade att det förekommit en hel del tvister i fråga om den ekonomiska regleringen. Det är alldeles sant. Det är en enorm ekonomisk överföring som här sker. 20 miljarder skall byta händer mellan landsting och kommuner, och det skall ske en överföring där man kalkylerar kostnader runt om i hela vårt land, och 30 000 anställda byter arbetsgivare. Det är fullkomligt självklart att en så omfattande reform leder till en hel del diskussioner om hur kalkylerna skall utföras. Jag är för min del snarast överraskad över hur få konflikter som har förekommit. I de allra flesta kommuner har man trots allt kunnat lösa detta fredligt och utan att behöva anlita den skiljenämnd, den tvistedelegation, som riksdagen inrättade i december. Även om det finns ett antal kommuner som har vänt sig till oss i utskottet och fortfarande har synpunkter på hur regleringen ser ut, är det ändå en mycket liten andel av alla de kommuner och landsting som är berörda av reformen. Jag vill betona att det bland de kommuner som har vänt sig till utskottet kan finnas en del som har berättigade klagomål på det utfall som har uppstått. Utskottet har därför anvisat vägar och metoder att försöka se till att man löser de problem som kan bero på att felaktiga siffror har givits in eller att underlagsmaterialet har tolkats felaktigt. Det skall finnas en kontrollstation efter ett år, och vi hänvisar också till den utredning som nu överväger de ekonomiska relationerna mellan kommuner, landsting och stat. Rosa Östh menar att problemen på äldreområdet är ett Stockholmsproblem. Jag kan inte dela den uppfattningen. Problemen med äldre som tvingas bo tillsammans på sjukhem, handikappade och senildementa som inte får vård i gruppbostäder, köer som finns både till sjukhemmen och till sjukvården, inget av detta är rena Stockholmsproblem. Tvärtom, de finns överallt i hela vårt land, och det är därför som det också finns ett mycket stort stöd för den här reformen runt omkring i hela landet. Rosa Östh sade också att den här reformen tillskapar inga nya resurser. Nej, det är klart att reformen inte tillskapar resurser, men vad som händer när reformen genomförs är trots allt att 5,5 miljarder kronor avdelas av statliga medel för att stödja omdaning och utveckling av äldreomsorgen. Det är något som såvitt jag förstår varken moderaterna eller centern till fullo är med om att göra. I det här ärendet står folkpartiet för en ökad tilldelning av medel till äldreomsorgen, jämfört med dessa båda partier. Allra sist: Både moderaterna och centern talar om behovet att utreda ett nytt finansieringssystem för sjukvården. Jag delar uppfattningen att vi under 1990-talet behöver ägna mycket energi åt att fundera över hur sjukvården skall finansieras, och vi bör då pröva olika uppslag som finns på det här området. Det kan finnas goda skäl att genomföra reformer och förändringar. Vi bör studera alla de goda uppslag som finns i våra grannländer, runt om i världen och hos debattörer i Sverige. Moderaterna har ett förslag som såvitt jag förstår innebär att man har ett slags nationell landstingsskatt. Det är en allmän sjukförsäkring, men den fungerar precis som en landstingsskatt, om jag förstått saken rätt. Jag tycker att även den modellen förtjänar att utredas. Det finns mycket starka skäl att utreda den, eftersom de versioner som hittills presenterats av moderaterna har varit ganska oklara. Jag är helt inne på tanken att det kan vara klokt att utreda dessa och andra uppslag om framtida finansieringsformer. Men jag ser inte detta som något alternativ till den reform som nu föreslås utan som ett komplement, någonting som vi bör ägna oss åt utöver äldrereformen. Reformen skapar möjligheter för att här och nu förbättra äldreomsorgen på ett väsentligt sätt. Framtida längre gående lösningar kan behövas studeras, men de hjälper inte de gamla de närmaste åren. Det gör den reform som vi nu skall fatta beslut om. Herr talman! Jag yrkar mot denna bakgrund bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall avstå från att kommentera hur enkelt det var för folkpartiet att godta propositionen. Jag tror att utskottets kansli skulle kunna ha vissa saker att anföra i det sammanhanget. Jag tror att Daniel Tarschys skall vara litet försiktig med att säga att det nu kommer att bli så mycket bättre för äldre och handikappade. Jag är inte alls övertygad om det. Minst lika många exempel som det finns på att kommuner och landsting haft svårt att enas finns på att man har byggt upp ett bra samarbete, en bra organisation som man nu tvingas rasera till stora delar genom att man tvingas in i den nya organisationen, som man inte alls har bett om. I de fall där man har varit oense har det mest handlat om att man har saknat pengar, något som i sin tur beror på att kommuner och landsting har fått överta allt fler uppgifter, samtidigt som staten har dragit in alltmer medel. Det finns ett gamalt ordspråk som säger att när krubban är tom bits hästarna. Det har kanske Daniel Tarschys aldrig hört talas om, men så är det i alla fall. Jag är inte så pessimistisk. Jag tror inte att det nödvändigtvis behöver bli någon katastrof, för vi har kloka politiker i landstingen och kommunerna, som kommer att försöka göra det bästa av situationen. Men jag är rädd för att det trots detta ändå i många fall kommer att gå ut över äldre och handikappade. Så jag vill varna för en överdriven optimism om den här organisationen, som framställs som om den vore revolutionerande men som i själva verket handlar om rent organisatoriska förändringar, som har litet med själva sakproblemen att skaffa.
Herr talman! Daniel Tarschys började med att påpeka att det rådde enighet när riksdagen ursprungligen uttalade sig till förmån för en förändring. Men jag vill påminna Daniel Tarschys om att man då talade om ett sammanhållet huvudmannaskap. Det blev inte så. Det skall ju fortfarande bli ett delat huvudmannaskap. Det är bara det att gränsdragningen sker på ett nytt sätt. Splittringen kvarstår, som jag påpekade i mitt huvudanförande. Men jag noterar ändå med en viss tillförsikt att Daniel Tarschys uttrycker sig litet mera nyanserat och försiktigt än vad han gjorde i december, när vi tog principbeslutet. Nu talar han om att det kan vara värt att utreda allternativa finansieringsformer. Och i en replik till Per Stenmarck häromdagen, då frågan om försöksverksamhet med primärkommunalt huvudmannaskap diskuterades här i kammaren, sade Daniel Tarschys rakt ut att det var värdefullt att utreda ett sådant system som moderata samlingspartiet har lagt fram förslag om. Det är inte någon form av landstingsskatt, utan det är samma princip som vi i dag har beträffande tandvårdsförsäkringen. Den är i sig ingen form av landstingsskatt. Vi vet att system med försäkringslösningar fungerar väl i andra länder, och det är bra att Daniel Tarschys nu säger att vi skall tillsammans studera de systemen. Jag förstår att Daniel Tarschys uttrycker sig på det här viset, för det har ju hänt vissa saker sedan vi tog principbeslutet. Våra partier har tillsammans lagt fram programmet ''Ny start för Sverige'', där man slår fast vikten av att skapa förutsättningar för en reell valfrihet, vård i tid m.m. på det sociala området, dvs. skapar ett finansieringssystem som gör att man låter stödet gå direkt till de enskilda människorna så att de kan få en verklig valfrihet. Det är sådana ekonomiska system som är nödvändiga för att underlätta för producenterna att göra sig gällande, oavsett om de är privata, kooperativa eller offentliga, så att man får ett så brett utbud som möjligt. Det är detta som vi avser att genomföra, om vi får möjlighet att tillsammans bilda underlag här i kammaren för en borgerlig regering. Därför borde man enligt vår bestämda mening ha börjat med att sjösätta ett finansieringssystem som skapar de här förutsättningarna, för att vara säker på att inte tvister i mera betydande storleksordning uppkommer, samt därefter fatta principbeslut om en reform. Slutligen borde man också hålla samman huvudmannaskapet.
Herr talman! Jag sade i mitt första inlägg att det var enkelt för oss att ställa upp på den här reformen. Därmed har jag inte sagt att det var enkelt för oss att i december ställa upp på regeringens proposition. Vi framförde i vår motion, som Rosa Östh kanske minns, ett tiotal förslag till ändringar och kompletteringar av propositionen. Sedan samtliga dessa förslag hade biträtts av utskottets majoritet, fann vi att reformen hade en prägel som mycket starkt påminde om det vi en längre tid har drivit vad gäller äldreomsorgen och sjukvården. Så ÄDEL reformen, såsom den nu ser ut, är en reform som vi helhjärtat kan ställa upp på. Sedan tror jag, Sten Svensson, att det inte är någon ny ståndpunkt från vår sida att vi gärna ställer upp på att utreda sjukvårdens framtida finansiering. Det tror jag är en angelägen uppgift, och vi har faktiskt sagt i flera år att det finns skäl att under 1990-talet fundera noga på hur vi skall se till att inom ramen för en solidarisk finansiering utveckla samspelet mellan finansiering och produktion av sjukvård och äldreomsorg. För oss är det en självklar utgångspunkt att det skall råda valfrihet och att det skall finnas verksamhetsformer i olika regi. På den punkten svävar vi inte i tvivelsmål och vidmakthåller de ståndpunkter som vi länge har drivit. Det är återigen inte någon motsättning mellan den grundinställningen och vår strävan att nu se till att vi tar ett viktigt steg framåt för att lösa de akuta problem som finns i äldreomsorgen för våra gamla.

Herr talman! Jag vill först påpeka för Bo Holmberg att det råder total enighet i utskottet om anslaget på Det är denna åtgärd som skall leda till att institutionerna avlastas, som Bo Holmberg talade om i sitt anförande. Det råder en total enighet om detta i utskottet, så det behöver inte ifrågasättas här i kammaren. Jag vill påminna om att det inte har rått enighet hela tiden. Detta är en beställning som riksdagen har gjort. Jag minns mycket väl när jag begärde rösträkning på en moderat reservation, som gick ut på denna beställning till regeringen. Reservationen vann riksdagens bifall. Vid det tillfället röstade socialdemokraterna emot. Det är den korrekta historieskrivningen bakom tillkosmten av stimulanser till gruppboendet. Nu är emellertid enigheten total. Det har visserligen förekommit att socialdemokraterna i massmedia fortsätter att uttala sig om att vi moderater inte skulle ställa upp och anslå pengar till en stimulans för ett utbyggt gruppboende, något som måste till för att avlasta slutenvården. De klinikfärdiga patienterna måste kunna placeras ut. Bo Holmberg talade om oreda i modellen. Så kan man ju uttrycka saken när tvistedelegationen fick ägna sig åt 600 ärenden. Som jag påpekade i mitt anförande kvarstår mycken tung kritik från många kommuner mot de beslut som delegationen har kommit fram till och mot de beräkningar som socialdepartementet har presterat. Det ligger ju en hel del skrivelser hos utskottet, som rimligen borde ha besvarats av de ansvariga beslutsfattarna, i det här fallet den majoritet som står bakom betänkandet. Men vad gör man nu? Jo, man skjuter problemen framför sig. Det är naturligtvis bra att problemen försvinner över valet, men de finns ju ändå kvar. Kommunerna har inte fått några besked. Kritiken kvarstår. Men man säger bara: Låt oss lösa detta så småningom, eftersom vi kommer att föreslå en kontrollstation, och då blir det uppenbart hur detta skall klaras ut. Vi har kommit med våra invändningar uteslutande av det skälet att man borde ha börjat i rätt ände och sett till att man hade fått ett bra finansieringssystem, som kunnat fungera tillfredsställande. Då kunde man med säkerhet ha påräknat att kommunerna samfällt hade kunnat ställa upp och acceptera detta innan principbeslutet fattades.
Herr talman! Låt mig kort säga att vi i socialutskottet har ringat in ett antal brister, och dessa har vi varit överens om. Ibland finns det pengar till att avhjälpa bristerna, och ibland finns det inga pengar. Vi är nu överens om att satsa pengar på att rätta till bristerna inom gruppboendet. Därutöver finns det pengar till att avhjälpa brister i storleksordningen 3,5 miljarder kronor. Herr talman! Jag konstaterar att Sten Svensson fortfarande inte har kunnat ge några sakskäl till att moderata samlingspartiet är emot viktiga förändringar för de äldre, som är en grupp som växer och som känner oro för sin trygghet på ålderns höst. Den tryggheten har socialdemokraterna nu tillsammans med folkpartiet kunnat garantera. Min fråga löd: Varför ställer sig moderaterna vid sidan av detta?
Herr talman! Skillnaden mellan oss är att Bo Holmberg väsentligt underskattar de problem som kommunerna i sina skrivelser till utskottet har pekat på. Bo Holmberg väljer att skjuta problemen framför sig med hopp om att man kanske kan finna lösningar när det blir dags för kontrollstationerna att träda in. Jag vill återigen säga att vi anser att våra lösningar är mycket bättre för de gamla. Vi sätter deras valsituation i centrum. De gamla skall i betydligt större utsträckning kunna välja vård och omsorg i olika former. Att kunna genomföra detta med stöd av en allmän obligatorisk sjukförsäkring tror vi kommer att leda fram till en väsentligt bättre situation än den som vi nu får leva med efter den här reformen, som inte har åstadkommit ett sammanhållet huvudmannaskap, utan konserverar de problem som vi i dag har.

Herr talman! Äldreomsorgen syftar som bekant till att ge äldre människor goda livsbetingelser även när krämporna kommer. Vi har i Sverige i de allra flesta avseenden en mycket god äldreomsorg. Det finns också en engagerad, erfaren och kunnig personal. Både 80-talet och 90-talet innebär ett ökat åtagande från samhällets sida, därför att de gamla som behöver hjälp blir fler och därför att den hjälp som våra mycket gamla behöver blir mer omfattande och mer sammansatt till sin natur. Under senare år har reformarbetet och utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen i mycket hög grad präglats av de tankar och idéer som äldreberedningen utformade och som också uppstod i anslutning till äldreberedningens arbete. Regeringen har i tre olika propositioner försökt att förverkliga de tankar som äldreberedningen formulerade och att också konkretisera dem. Den första propositionen, som var mycket viktig, handlade om äldreomsorgen inför 90-talet. Propositionen avlämnades hösten 1988, angav och den anger de allmänna riktlinjerna för äldreomsorgen. Propositionen pekade också ut ansvars och huvudmannaskapsfrågorna som ett viktigt reformområde. Denna proposition antogs av riksdagen under stor enighet, vilket var mycket glädjande för mig. Därefter satte vi i gång med det omfattande arbete som riksdagen då hade gett direktiv om och som hade att göra med ansvars och uppgiftsfördelning mellan landsting och kommuner. Detta ledde till att äldredelegationen 1989 lade fram sin rapport Ansvaret för äldreomsorgen. Denna rapport följdes upp av en proposition som antogs av riksdagen på luciadagen i fjol och som handlar om just förändringar i uppgiftsfördelningen. Herr talman! Nu är vi alltså framme vid den avslutande frågan om den ekonomiska regleringen av dessa uppgifts och ansvarsförändringar mellan landstingen och kommunerna. Vi skall dessutom utforma de fleråriga stimulansbidrag som sammanlagt uppgår till 5,5 miljarder kronor. Ytligt sett framstår denna reform för många som en fråga om teknik och organisation. Men det är egentligen fel. Bakom det vi nu gör finns en ambition att angripa några av äldreomsorgens mest centrala problem. Det gäller t.ex. att äldre människor lämnas att bo kvar i sina ursprungliga bostäder för länge när krämporna blir omfattande. Det gäller att människor skickas hem för tidigt från sjukvården, hem till en miljö som inte längre fungerar för dem. Det gäller att vi inte har fått fram de boendealternativ som motsvarar behoven hos åldersdementa och andra mycket gamla människor. Genom de förändringar som nu görs kommer kommunerna i en helt ny situation, och det är viktigt att man har just denna utgångspunkt. Kommunerna får enligt min uppfattning mycket betydande möjligheter att angripa dessa nämnda problem och även en del andra. Med reformen stimulerar vi nu kommunerna genom det nya betalningsansvaret och genom de särskilda stimulansbidragen att bygga ut och förbättra de särskilda boendealternativen, dvs. att göra något åt ett av de verkliga bristområdena inom äldreomsorgen.

Herr talman! Detta historiska beslut skall nu klubbas igenom. När vi har gjort det har regering och riksdag skapat goda förutsättningar för förbättringar inom äldreomsorgen. Därefter är det i första hand kommunerna, och i viss utsträckning naturligtvis också fortfarande landstingen, som till det yttersta måste tillvarata dessa möjligheter till utveckling och förbättringar. Genom de mycket omfattande kontakter som jag har byggt upp under de år som jag har arbetat med äldrereformen, vet jag att man inom landets kommuner är beredd att gripa sig an den uppgiften. Det finns både entusiasm, uppfinningsrikedom och kreativitet i detta sammanhang. Herr talman! Jag vill avslutningsvis gärna säga att det för mig som har sysslat med denna reform sedan hösten 1986 känns utomordentligt tillfredsställande att vi kan föra reformen i hamn när det gäller statens engagemang i den. Sedan ankommer det på kommunerna att göra resten av jobbet.

Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande och som Bengt Lindqvist har bekräftat är vi numera tämligen överens om de grundläggande problemen i äldre och handikappomsorgen. Men man skulle kunna säga att vi har blivit överens litet för sent. Vi har inom centern t.ex. i många år motarbetat nedläggningen av ålderdomshem och sjukhem. Denna nedläggning skedde i snabb takt då man hade en övertro på att alla människor skulle kunna vårdas i det enskilda hemmet. Därför har vi nu sett effekten i form av en stor brist på detta särskilda boende, som det numera heter. Vi har också under flera år föreslagit en halv miljard kronor årligen för att man skulle stimulera tillkomsten av gruppboende. Allt det som nu framställs som bra, pengarna till sjukvården och, till utbyggnaden av boendet, och förenklade reglerna för att åstadkomma boende, är något som mycket väl hade kunnat åstadkommas utan att man gjorde denna förändring av huvudmannaskapet. Jag hoppas att inte ministern eller någon i utskottsmajoriteten tror att gränsdragningsproblemen kommer att upphöra i och med detta. Naturligtvis kommer de att finnas även i fortsättningen, men de kommer att flyttas till ett annat ställe. Slutligen skulle jag vilja säga att jag är övertygad om att det finns idéer och uppfinningsrikedom i kommunerna, och det kommer att behövas. Men entusiasmen är tyvärr inte så väldigt stor, det har jag haft tillfälle att kunna konstatera, Bengt

Herr talman! Jag tror inte att vi kommer att hinna bli överens under denna sena timme, vilket Bengt Lindqvist antydde. Men jag tror inte att någon kan anklaga centern för att ha motarbetat förslag som i verklig mening gör det bättre för äldre och handikappade. Men vi är alltså inte övertygade om att detta är en bra reform. Det går åt oerhört mycket tid, mycket kraft, mycket energi och mycket pengar för att åstadkomma detta som man skulle ha kunnat klara med enklare medel och även i ett tidigare skede. Vi är alltså oroade för att detta går ut över de människor som skall ta vården och omsorgen i anspråk och att kommunerna inte alls kommer att tjäna på det, utan att det i själva verket kommer att kosta mer än de medel som kommunerna får för sitt åtagande.

Herr talman! Jag ber att få tacka Oskar Lindkvist för hans personliga deklaration. Låt mig intyga att socialutskottet mycket noga har studerat bostadsutskottets synpunkter. Men vi har också tagit del av synpunkter från experter på senildemens. Vi har fäst mycket stor avseende vid vad vi har fått höra, bl.a. vid en hearing, om senildementas behov. För vårt utskott är det viktigt att ta hänsyn till just de boende och inte till lägenheterna. Det är av omsorg om de boende som vi har valt att föreslå kammaren att lätta på de regler och restriktioner som tidigare har gällt beträffande långivning och nu också stimulansbidrag för gruppbostäder för senildementa. Herr talman! Låt mig begagna detta tillfälle till att också tacka socialutskottet. Det här är slutet på riksdagsperioden och några ledamöter lämnar utskottet. Jag vill tacka hela utskottet för ett konstruktivt samarbete. Vi har i utskottet under den här perioden uträttat mycket värdefullt, tycker jag. Vi har kunnat komma överens om många initiativ till regeringen och kunnat vara pådrivande inom vårt verksamhetsområde.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar innehåller flera viktiga frågor, men med tanke på den sena timmen skall jag koncentrera mig på det som jag uppfattar som allra viktigast, nämligen skrivningarna om högskolans styrsystem. Det har länge förekommit en kritik mot högskoleväsendet för att det är alltför byråkratiserat. I sex års tid har jag med jämna mellanrum stått i den här talarstolen och framfört den synpunkten. Men framför allt har de människor som är verksamma i högskolevärlden fört den åsikten till torgs. Det var därför mycket intressant att regeringen efter en föredragning av statsrådet Göransson i kompletteringspropositionen förde fram ett antal ganska radikala förslag som syftade till en decentralisering och avbyråkratisering av högskolesystemet. Många har väntat länge på de förslagen. På något sätt är det väl signifikativt att de kom som inslag i en strategi för att minska statens administrationsutgifter. Oavsett bakgrunden är det välkommet att regeringen nu föreslår ett uppbrytande av linjesystemet, en ganska kraftig bantning av UHÄ och ett antal decentraliseringsåtgärder. Det är verkligen hög tid. När vi har diskuterat de här frågorna har vi fört fram de förslagen. I den meningen är det här framgångar för våra tankar. Vi har under ett antal år använt ett begrepp i den här diskussionen, nämligen att vi tycker att man skall sträva efter största möjliga autonomi för högskoleenheterna. Vi tror att det är stora vetenskapliga fördelar att vinna med ett sådant system.Vi tror att det på lång sikt blir ett bättre intellektuellt klimat i ett samhälle där den akademiska världen är så fristående från den politiska som möjligt. Det är klart att man kan säga att de förslag som regeringen nu har kommit med är steg på vägen mot en autonomi. Vi känner dock en stor oro för att dessa förslag inte kommer att leda tillräckligt långt och att de i huvudsak kommer att stanna på pappret. Bl.a. av det skälet har vi i motioner och nu senast i programmet Sverige skall tillbaka till toppen, som vi har lagt fram tillsammans med moderata samlingspartiet, fört fram en radikalare autonomiide. Man bör nämligen omvandla några av universiteten till stiftelseägda enheter. Även de enheterna skulle självfallet vara beroende av staten. Staten skall även i fortsättningen vara beställare av forsknings och utbildningstjänster från universiteten. Jag tror ändå att man genom den här förändringen av universitetens juridiska ställning i högre grad skulle kunna uppnå det man i bästa fall kan tro också är regeringens ambition, nämligen att öka autonomin gentemot statsmakterna. Vi har fört fram dessa ideer i en motion gemensam för moderata samlingspartiet och folkpartiet liberalerna. Vi har följt upp den med ett par reservationer i betänkandet. Det gäller den autonomifråga som jag har berört och dimensioneringsfrågorna. Utbildningsutskottet har under våren på ett värdefullt sätt tagit initiativ till en högre dimensionering av den högre utbildningen. På något längre sikt menar vi dock att det är otillräckligt, och vi menar att det finns anledning att gå vidare. Som Birger Hagård var inne på behöver Sverige fler akademiskt utbildade. Det behövs också en satsning på forskarutbildning och högskolans internationalisering. Mot denna bakgrund har vi således ställt oss bakom ett antal reservationer i betänkandet. Med tanke på kammarens tidsläge skall jag avstå från att yrka bifall till reservationerna. Jag nöjer mig med att instämma i det yrkandet som Birger Hagård framförde. Jag vill också mycket kortfattat notera att vi har enat oss om ett initiativ för att klara ett antal Waldorfskolor i avvaktan på det nya och bättre statsbidragssystemet som kommer så småningom. Jag vill också konstatera att vi delar den ståndpunkt som Birger Hagård här framförde när det gäller att känna en skepis inför avgifter på UHÄs ekvivaleringsverksamhet. Vi har dock stannat för ett något öppnare sinnelag när det gäller att pröva saker och ting, och vi har inte velat motsätta oss att denna fråga utreds. Vilket slutligt ställningstagande vi kommer att komma till i denna fråga vet jag inte, men vi är således beredda att tillsammans med utskottsmajoriteten ändå bejaka att denna fråga får prövas. Jag vill slutligen uttrycka ett tack till vår utskottsordförande som nu lämnar riksdagen och till de övriga utskottsledamöter som jag har fått arbeta tillsammans med under den här perioden.

Herr talman! Först vill jag göra några korta kommentarer kring en del av de frågeställningar som har varit aktuella i det betänkande vi nu behandlar. Birger Hagård och Lars Leijonborg har redan varit inne på frågan om bidrag till organisationer av olika slag. Utöver de principiella ståndpunkter som nu har framförts vill jag tillägga att vi tycker att det är fel att det nya skolverket, med de uppgifter de skall ha framdeles, även skall vara bidragsbeviljande myndighet. Det är skälet till att vi har avvisat de förslag som finns i budgetpropositionen i det här sammanhanget. Frågan om handikappinstitutet och dess lokalisering har vi diskuterat i utskottet. Utöver vad som nu har sagts vill jag peka på att vi från centerns sida har framhållit, vilket utskottsmajoriteten också gör, att det inte är nödvändigt att det är företrädare för handikapporganisationerna som reser till Härnösand för att besöka institutet utan att tjänstemännen därifrån mycket väl kan resa åt andra hållet. Vi har dessutom fått bifall till vårt yrkande om att regeringen får se till att handikapporganisationerna har tillräckliga resurser för att möta de eventuella merkostnader som lokaliseringen till Härnösand kan innebära. Jag vill också markera att vi från centerns sida redan i vår motion och nu i reservation tar avstånd från tanken på att belägga ekvivaleringsverksamheten med avgifter. Vi tycker inte att det är rimligt att göra det. Vi tycker inte heller att det ens är nödvändigt att utreda den frågan. Vi konstaterar redan nu att vi för vår del tar bestämt avstånd från det här.

Det är också vad utskottet pekar på i sitt resonemang om dessa frågor. Det finns ett antal utbildningar som förbereder för en klart definierad yrkesroll. Det gäller t.ex. lärarutbildningarna, vårdutbildningarna, psykologutbildning och de utbildningar som behövs för rättsväsendets del. Därför tycker vi att det är bra att utskottet gjort denna markering, även om man inte tar ställning till frågan om examensordningen, eftersom denna fråga bereds. Jag vill gärna stryka under de markeringar som utskottet gör. Sedan tycker jag att det finns ytterligare några frågor som det är anledning att peka på inför det forsatta beredningsarbetet. Det är speciellt några frågor som är aktuella i den utbildningspolitiska debatten när det gäller högskolan. Den ena är decentralisering, och då menar jag decentralisering i flera bemärkelser -- både av besluten om och ansvaret för verksamheten och decentralisering i dess rent fysiska bemärkelse, dvs. tillgängligheten och högskoleverksamheten såsom drivkraft i den regionala verksamheten. Den frågan är krav på effektivisering. Det finns en viss risk för att den debatten fokuseras på kvantitativa mål, på någon form av poängjakt -- att producera flest poäng till lägsta möjliga kostnad. För vår del vill vi mycket kraftigt markera att detta inte får innebära att man på något sätt gör avkall på kvalitetsmålet. För att de kvalitetsmålen skall kunna utvecklas vid samtliga högskolor är det naturligtvis viktigt att vi fortsätter utbyggnaden av de fasta forskningsresurserna. Den tredje frågan handlar om högskolans framtida dimensionering eller -- som man kanske hellre borde säga -- den fortsatta uppdimensioneringen av högskoleväsendet över hela landet. Vi har ju tagit det första steget, och vi har dessutom gjort en beställning för det kommande året. Vi utgår naturligtvis från att det för de därpå kommande åren blir en fortsatt ökning av högskolans dimensionering. Ytterligare en sak som det ofta talas om i högskoledebatten är det internationella samarbetet. Det är alldeles klart att vi står inför en period av ökat internationellt samarbete, en internationalisering av den svenska högskolan, något som vi naturligtvis också bejakar. Kravet på internationell konkurrenskraft, dvs. återigen en fråga om kvalitet, måste löpa jämsides med diskussionerna om effektivisering. Mot den här bakgrunden får naturligtvis frågan om utvärdering av högskolan en allt större betydelse. Regeringens och riksdagens viktigaste roll framöver blir kanske att kunna formulera tydliga mål för högskoleverksamheten som resultaten kan utvärderas mot. Herr talman! Jag har velat göra dessa ytterligare markeringar. Jag står naturligtvis bakom de reservationer till betänkandet som centerpartiet har undertecknat, men jag yrkar inte bifall till någon av dem. Jag vill liksom de övriga talarna i den här debatten till sist säga ett varmt tack till utskottets avgående ordförande för ett gott samarbete och ett gott kamratskap. Dina insatser för svensk utbildningspolitik, Lars Gustafsson, kommer att ha ett bestående värde. Tack för de här åren som vi har arbetat tillsammans!

Herr talman! Det hade funnits en lika enkel som förträfflig lösning på Birger Hagårds problem, om han och moderaterna vid det tillfälle då vi tog ställning till hur den statliga skoladministrationen skall utformas hade anslutit sig till den uppfattning som centern framförde, dvs. att skolverket och handikappinstitutet skulle vara en och samma myndighet och att hela den myndigheten skulle förläggas till Härnösand.

Herr talman! Det vore mig fjärran att svinga mig upp till sådana poetiska höjder som Björn Samuelson, utan det var någonting mycket mera prosaiskt som jag tänkte på i sammanhanget. Han säger att idén om stiftelser inte skulle vara ny. Tänker han då på Uppsala Öd möjligtvis? Annars har vi en gammal tradition av statlig centralförvaltning. Det gällde våra universitet som hade att utbilda präster och ämbetsmän. Utvecklingen därefter har böljat fram och tillbaka. Vi har sett hur man haft större eller mindre grad av statligt inflytande. Under en tid har vi varit inne på den senaste fasen då staten verkligen strävat efter att utöva allt sitt inflytande och närmast sett universitet och högskolor som ett instrument i det härskande partiets tjänst. Det är detta vi nu ser att man också är på väg bort ifrån, och det vill vi ytterligare påskynda och då ta upp idén med stiftelser. Är det annars så att Björn Samuelson vill sälja ut någonting här, så skulle vi kunna diskutera det. Jag hörde att hans partikollega när det gällde bostadsfinansieringen inte hade någonting emot att gynna kapitalismen och bankerna. Är Björn Samuelson inne på likartade tankar, så kan man bara säga att när det gäller vänsterpartiet kan man vänta sig allting numera.
Herr talman! Jag höll på att säga precis samma sak om moderata samlingspartiet, men så kom jag på att man inte skall väcka den björn som sover. Detta med stiftelse och de nya organisationsförslag ni föreslagit är egentligen ingenting nytt. Det går egentligen tillbaka många decennier. Jag ville peka på ett problem i mitt anförande: Vem skall ta det politiska ansvaret framöver för högskoleverksamheten? Det är ju fler människor än de som tar del av högskoleverksamhet som är med och finansierar detta. Då måste högskolan också finnas med på den politiska dagordningen. Då måste det också, som jag ser det, finnas politiker som skall kunna ställas till svars för de samlade resultat som högskolan presterar. Det gäller inte inom verksamheten som sådan utan mer ifrån vad jag skulle kunna kalla ett samlat resultat. Jag tycker inte man skall förenkla de olika problem som finns kring högskolan på det sätt som folkpartiet och moderaterna gör genom att säga hokus pokus, nu kan vi göra en stiftelse av alltihop och så blir det frid och fröjd. Jag tror det är betydligt mera komplicerat än så. Skall vi, som någon tidigare talare nämnde, ha ett bra intellektuellt klimat i samhället så tror jag att tydlig rollfördelning och tydliga ansvarighetsområden är till fördel för ett bra intellektuellt klimat.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten för mycket. Att säga att någon samhällsverksamhet skall stå politiskt fri ja, vi kan diskutera länge om någonting sådant är möjligt. Det bästa vore egentligen att om något skulle stå politiskt fritt framöver skulle det vara moderata samlingspartiet.